Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Tyvärr tycker jag inte att svaret är helt klargörande utifrån mina frågeställningar vad gäller långsiktig strategi och vägavgifter. Man kan fråga sig varför frågan om strategi och utbyggnad av E 6:an i norra Bohuslän kommer upp igen. Det känns som om vi har diskuterat det många gånger. Det har naturligtvis en historisk förklaring. Verkligheten är den att vi länge trodde att vi levde med en långsiktig strategi när förre näringsministern Björn Rosengren vid åtskilliga tillfällen lade fast 2007 som ett närmast magiskt årtal i sammanhanget. Även dagens ansvariga statsråd har ju i ett tidigt skede uttalat sig i den riktningen. Nu känns det nästan som att "lång" finns kvar men att sikten har försvunnit på något vis. Det här bidrog till stor del till den framtidstro som skapades i Bohuslän. Det är naturligtvis inte den enda faktorn - det finns mycket annat som skapar framtidstro - men det var i alla fall en basal sak som man såg kunde vara en lösning på problemen. Sällan har väl så tydliga utfästelser - eller om vi nu kallar det löften - gjorts om en vägutbyggnad där man har angett årtal och där det har varit så otvetydigt vad man menar. Nu är läget det att vi kan lämna 2007 därhän. Det är inte vare sig tekniskt eller teoretiskt möjligt att göra en utbyggnad av E 6 till 2007. Så den diskussion blir ju nu relativt ointressant. I oktober i höstas 2004 ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet angående om man kunde se att E 6 skulle kunna vara utbyggd till 2009. Det var för att kunna skaffa ett nytt årtal som var rimligt i sammanhanget. Det svar jag fick då var att de delsträckor som återstår att bygga är viktiga för både inhemska och internationella transporter i den så kallade nordiska triangeln. Eftersom triangeln är ett prioriterat projekt i EU:s transeuropeiska transportnät har Sverige ett ansvar gentemot övriga EU att färdigställa E 6 till 2010. Nu upplever jag att statsrådet svävar lite grann kring det årtalet också. Jag skulle gärna vilja ha ett besked. Gäller årtalet 2010 fortfarande och att Sverige har ett ansvar mot Europa? Jag skulle också gärna vilja att statsrådet utvecklar mer konkret hur statsrådet ser på strategin både vad gäller finansieringen och regeringens roll i tillståndsgivningen. Det viktigaste är till syvende och sist när utbyggnaden sker i levande livet. Det är det människor ser fram emot. Att vi planerar och diskuterar frågan ger egentligen inte så mycket. Om det är som statsrådet skriver - jag har väl ingen anledning att betvivla det och tro att det är ett plötsligt infall - angående utredningen om vägavgifter kan man fråga sig varför regeringen dröjt till nu att utreda frågan. Funderingarna kring vägavgifter måste ändå ha varit aktuella sedan en längre tid. Till det kan man ställa följdfrågan om statsrådet anser att det är realistiskt att belägga E 6 i norra Bohuslän med ytterligare en vägavgift med tanke på att förbindelsen över Svinesundsbroarna kommer att betalas av bilisterna. Det rör sig om 1,3 miljarder, tror jag, som ska betalas på 20 år. Det blir i så fall samma bilister som ska betala en annan sträcka. I och med att norra Bohuslän är så integrerat åt båda hållen, både över Norge och söderut, drabbar denna vägavgift samma personer. Jag skulle gärna vilja att statsrådet gav närmare besked kring de frågeställningarna.
Fru talman! Tack infrastrukturminister Messing för svaret! Jag ska börja med att positivt lyfta fram det som ministern avslutar sitt svar med, att utbyggnaden av E 6 från Skåne till svensk-norska gränsen - och kanske egentligen ändå längre upp till Oslo - är en av de viktigaste satsningarna i vårt land. Det var intressant att se den tydliga markeringen. Det är stora ord, och det kräver lite grann upp till bevis. Där kanske jag inte blir lika positiv. Jag tycker inte att ministern träder upp till bevis i de frågor som jag har ställt. Jag kanske till och med kan skönja en viss trötthet i svaret. Då vill jag bara säga att det inte är något emot vad jag är. Jag är otroligt trött på att ställa de här frågorna och egentligen trött på att ständigt lyssna på ett antal löften som berör E 6:an och bristen på planering, utveckling och genomförande. Jag följde 2002 regeringens dåvarande infrastrukturminister i valrörelsen med alla klippband och spadtag och detta löfte om en utbyggnad till 2007. Då sades absolut ingenting om finansiering exklusivt för norra Bohuslän, att vissa delsträckningar skulle avgiftsbeläggas med en bompeng. Det fanns inga sådana diskussioner. Det fanns inga sådana signaler. Så naturligtvis kan jag inte säga annat än att det är ett plötsligt infall från regeringens sida att nu börja diskutera avgiftsbeläggning av norra delen av E 6:an eller delar av norra delens sträckning av E 6.

Jag vill få ett förtydligande på detta. Är det verkligen rimligt att man plockar ut en isolerad del av en vägsträckning i norra Bohuslän för en bompengsfinansiering utan att man tar ett nationellt grepp om alternativ finansiering? Det är inget som har diskuterats eller på länge lyfts upp i något sammanhang i västra Götaland på det sätt som ministern svarar. Jag vill ha ett förtydligande: Är det rimligt att det fem i tolv ska utredas om en isolerad del av norra Bohusläns sträckning av E 6:an ska finansieras med bompeng? Den andra frågan vill jag lyfta fram med anledning av att ministern säger att det med den nya bron kommer att skapas ytterligare möjligheter att utveckla kontakterna över gränsen. Det är ju inte så att vi har rott över Idefjorden. Vi har ju en gammal bro. Även den belastas med bompeng - även om den redan är betald. Jag återkommer till det löfte som gavs av statsrådet Rosengren, nämligen att boende och verkande i det geografiska område som framför allt berör pendlingen skulle få en betydligt lägre bompengsavgift än de nu beslutade 20 kronorna. Vad svarar ministern på det? Är det ett löfte som kommer att uppfyllas?

Fru talman! Jag vill också understryka det som Åsa Torstensson tog upp, nämligen att det i slutet av svaret nämns att satsningen på E 6:an från Skåne till svensk-norska gränsen är en väldigt viktig infrastruktursatsning och att man har byggt ut åtskilliga mil. Till syvende och sist är det de 6,4 återstående milen som vi diskuterar. De andra har vi egentligen inte så mycket synpunkter på mer än att de fungerar bra. När man ser på E 6:ans utbyggnad i norra Bohuslän har den nått en nivå så att standardskillnaden skapar stora problem. Det är oerhört viktigt att komma vidare tämligen snabbt. Även de utbyggnader som statsrådet tog upp på slutet innebär ganska lång väntetid. Den första sträckan blir klar nu i juni, men sedan är det ett uppehåll på tre år innan nästa öppnar. Köerna på fyrfältsvägarna i Bohuslän under högtrafik kommer att bestå. Detta såg vi med all tydlighet nu den första sommarhelgen. Då stod trafiken still på fyrfältsvägarna när bilarna skulle matas in där vägen trycktes ihop. Problemet är alltså närmast akut, samtidigt som vi kan se att detta nu ligger tre år framför oss. I det perspektivet är det naturligtvis väldigt angeläget att man kommer i gång överallt. Kommunerna i norra Bohuslän har faktiskt ganska stort fog för att vara oroliga över den regionala utvecklingen. Man kan fråga sig hur de ska kunna planera när de får så olika besked hela tiden. De frågar sig hela tiden när vägen kommer, om det blir vägavgifter etcetera. För min hemkommun Strömstad till exempel är det helt avgörande för hela infrastrukturen, infartsvägar och allting, att man vet när detta kommer. Och det gäller inte bara vägar till och från Strömstad utan faktiskt hela utvecklingen i regionen, utbyggnad av näringsliv och så vidare. Jag tycker fortfarande att regeringen är svaret skyldig här. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga som jag hoppas att statsrådet kan skapa klarhet kring. I regeringsförklaringen sade statsministern att under det kommande året prioriteras bland annat E 6 norra Bohuslän. Vad innebär det att man är prioriterad, så att säga, och hur påverkar det regeringens arbete med just den frågan? Som jag tog upp lite grann förut ska vi inte bortse från att regeringen har ett ansvar även för viktiga delar av tillståndsprocessen. Naturligtvis ska handläggningen följa alla regelverk som finns, vara rättssäker och så vidare, men det hindrar ju inte att man kan jobba effektivt med frågan. Jag tror att man utan att överdriva kan säga att den politiska viljan och prioriteringen naturligtvis påverkar även det arbetet, det vill säga hur ärendena behandlas.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

Fru talman! Jag skulle också vilja börja med det som Lars kom in på. Bompengar eller vägavgifter måste ändå vara en nationell fråga och inte återigen en isolerad företeelse för några mil in i Bohuslän, om vi nu pratar om tung trafik. Det byggs många vägar runtom i landet. Det är några mil i norra Bohuslän som är utpekade. Den misstanke som jag har hört några uttrycka till mig är att norra Bohuslän är utpekat därför att det bara är norrmän som åker på E 6:an, och de är ju vana vid att betala bompeng. Där är den isolerade orsaken. Jag skulle uppskatta om jag fick en kommentar av statsrådet som dementerade det påståendet. Den andra delen gäller återigen pendlingsavgiften. Där tolkar jag ministern positivt, för jag hör också engagemanget från ministern i E 6-frågan. Vi kan räkna med att om några veckor, när vi med glädje är med vid invigningen av nya Svinesundsbron, kan vi också lämna besked till de kommuninvånare som vi möter att de kommer att ha en avgift som är betydligt närmare 10 kr än 20 kr, precis det som herr Rosengren sade vid de tillfällen band klipptes och spadtag togs uppe vid norska gränsen. Jag skulle uppskatta om jag fick en bekräftelse på dessa två tolkningar som jag gjorde av ministerns uttalande. Tack för den här debatten! Om några veckor är vi alla, som sagt var, med och inviger en viktig del av E 6:an och sambandet med Norge. Jag tror att vi trots denna invigning kommer att mötas i fler debatter.
Fru talman! Det hoppas jag också. Lars Tysklind sade att han kanske var tjatig. Absolut inte. Jag tror inte att det finns så många politiska områden som engagerar människor så mycket som just infrastrukturen, både som enskilda personer och som politiker eller som företagare. Det är därför att vi faktiskt är beroende av den för att kunna utveckla våra egna liv, men också för att kunna skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling på de platser där vi bor. Det är klart att varje väg, varje järnväg och varje flygplats både berör och upprör. Så ska det också vara. Nu händer väldigt mycket runt E 6. Vi gör två byggstarter på delsträckor i år, vi gör två färdigställanden på delsträckor i år och vi har tre tillåtlighetsprövningar av olika delsträckor som ligger på Miljödepartementet. Vi tar ett gemensamt ansvar för att handläggningstiden av dem ska vara så kort som möjligt och att vi nu fullföljer det tempo i vilket vi också har prioriterat pengar. Jag utesluter inte att vi måste göra ytterligare omprioriteringar i ramarna just därför att delar av den här utbyggnaden blir mycket dyrare än vi visste, beroende på underlaget. Men då är vi också beredda att ta ansvar för det så att färdigställandet verkligen kommer. Den här delen av E 6:an är en viktig del, och tillsammans med den invigning vi nu har framför oss av Svinesundsbron skapar den nya förutsättningar för handel och för utveckling. Det är naturligtvis en utveckling som vi ska bejaka. Sedan avhåller jag mig från att kommentera Björn Rosengrens löften. Det var ett tag sedan jag jagades av dem. Men jag känner att jag står för mina egna löften, och jag hoppas att vi gemensamt ska se till att de boende inte blir besvikna.